Herr talman! Per Bolund har frågat mig om jag avser att se till att utredningen om trygghetssystemen för företagare kommer att börja arbeta och i så fall när. Han har också frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att på kort sikt öka tryggheten för företagare. Den 22 november tillsatte jag Alf Eckerhall som särskild utredare till utredningen Trygghetssystemen för företagare. Alf Eckerhall har en lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och frågor som rör socialförsäkringar och avtalsförsäkringar efter att ha arbetat med detta inom Svenskt Näringsliv. Med denna bakgrund har han stor förståelse för företagandets villkor samtidigt som han har gedigen kunskap om regelverken för trygghetssystemen. Han är därför mycket lämplig för uppdraget. Han har påbörjat sitt arbete och ska lämna ett betänkande senast den 29 augusti 2008. Regeringen har beslutat att utvidga utredarens ursprungliga uppdrag. Tilläggsuppdraget innebär att utredaren ska föreslå hur sjukförsäkringen för företagare bättre skulle kunna anpassas till företagarnas behov och möjligheter att vara täckta av försäkringen. Utredaren ska föreslå en sjukförsäkring som ryms inom den allmänna sjukförsäkringen och som innebär att företagarna ska kunna välja mellan olika avgifts och ersättningsnivåer. I förslaget ska det finnas en tydlig koppling mellan den avgift som betalas in och den ersättning som erhålls inom sjukförsäkringen. Utredaren är även fri att lämna andra förslag som innebär ökad handlingsfrihet för företagare inom sjukförsäkringen. Tilläggsdirektivet tillsammans med det ursprungliga uppdraget att föreslå förändringar både inom arbetslöshetsförsäkringen och inom socialförsäkringen skapar förutsättningar för regeringen att få ett bra beslutsunderlag i syfte att åstadkomma ett ändamålsenligt trygghetssystem för företagare. Jag vill samtidigt påminna Per Bolund om att det var en ömsesidig målsättning för alliansen och Miljöpartiet att uppnå detta när vi tog det gemensamma initiativet att åstadkomma en utredning på det här området. Då Per Bolund, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Peter Eriksson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag är ersättare för Per Bolund som har inlämnat den här interpellationen. Han gjorde det i ett läge där vi tillsammans med Socialdemokraterna under våren 2006 tillsatte en utredning för att se över trygghetssystemen för företagare. Det är en väldigt viktig fråga. Det är många företagare som hamnar i svåra lägen när man är sjuk eller när det händer saker och samhället inte klarar av att ställa upp. Jag tycker därför att det var viktigt att få i gång den utredningen. Jag tror att också Maud Olofsson tyckte det. Vi var därför lite förvånade när det visade sig efter valet att den nya regeringen avsatte utredaren och lade ned den utredningen. Det dröjde väldigt lång tid innan det kom någonting nytt. Till slut kände Per Bolund, som många företagare, att den här processen har tagit för tid. Sedan interpellationen var inlämnad har emellertid Maud Olofsson och Näringsdepartementet tillsatt en utredare för att fortsätta arbetet. Jag tycker att det är väldigt bra, och jag tror att Sveriges företagare i stor utsträckning är glada för att det har kommit i gång. Det är lite synd att denna fördröjning har blivit så lång. Det har inneburit ungefär två års fördröjning på arbetet. Man satte kanske prestige i att själv tillsätta den. Om det handlade om att ha egna direktiv har jag i och för sig förståelse för det. Men det hade varit möjligt, när man ser de direktiv som nu har kommit, att göra tilläggsdirektiv. Då hade man sluppit att lägga ned den tidigare utredningen och få den här fördröjningen. Jag tycker att det är lite märkligt att senfärdigheten har blivit så allmän när det gäller företagarfrågor. I valrörelsen för drygt ett år sedan var företagarfrågorna oerhört viktiga. Det var bråttom och viktigt att få till förändringar. Den här senfärdigheten gäller också sänkningen av arbetsgivaravgifter för vissa tjänstebranscher. Däremot gick det väldigt fort att höja arbetsgivaravgifterna för alla småföretag efter valet. Regelförenklingar har ni diskuterat tidigare. Men även där är många företagare tydligt besvikna. Jag vill dock i det här läget, när vi nu diskuterar trygghetssystem, hoppas att det blir ett bra förslag som kommer fram från utredningen. Jag hoppas att det tas fram förslag skyndsamt. Annars är risken stor att hela den här mandatperioden hinner gå innan Maud Olofsson och den moderatledda regeringen hinner ta något beslut i den här frågan över huvud taget. Dessutom finns det en fråga till i interpellationen som ministern inte har svarat på. Avser ministern att vidta några åtgärder för att på kort sikt, innan den här utredningen är färdig, öka tryggheten för företagare? Det finns flera saker som skulle vara möjliga att göra, till exempel att se över frågorna kring föräldrapenning och havandeskapsregler och annat där man i dag kan säga att det finns en klar diskriminering av småföretagare och ensamföretagare.

Fru talman! Jag vill bara förtydliga på några punkter. Vi har gett tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att man ska hitta lite nya lösningar och ha en större koppling mellan vad företagarna får ut av försäkringen jämfört med vad de betalar in. Det beror på att det är många företagare som har klagat på att de betalar in pengar men inte får ut något. Vi har tillsatt en ny bra utredare som har god erfarenhet från näringslivsvärlden, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Vi säger att utredaren är fri att lämna även andra förslag. Genom det kan vi också få fram lite goda förslag på detta område. Vårt syfte är, precis som vi var överens om med Miljöpartiet tidigare, att vi ska ha ett försäkringssystem och ett trygghetssystem som omfattar både dem som är anställda och dem som är företagare. Jag tror att många fler människor kommer att gå mellan att vara löntagare och att vara företagare i framtiden. Då ska vi också ha trygghetssystem som motsvarar den förändringen på arbetsmarknaden. Det är svårt att snabba på detta ytterligare eftersom vi behöver ha ett bra underlag, och det är fråga om komplicerade saker. Men vi har sagt att utredaren ska snabba på arbetet, och vi kommer att snabba på vår process. Min förhoppning är naturligtvis att vi ska hinna sätta detta i sjön före 2010, och så ser det ut att kunna bli.
Fru talman! Jag tolkar detta som att regeringen inte förbereder några nya förslag innan denna utredning är färdig i alla fall. Jag hoppas verkligen att det kommer fram bra förslag från denna utredning så snart som möjligt eftersom detta är en viktig fråga. Jag tycker att det är bra om det inte dröjer alltför många år innan vi från riksdagen lyckas hantera denna fråga och ser att Sveriges företagare får bättre möjligheter och får trygghetssystem som åtminstone är jämförbara med andra. Menar vi allvar med att småföretagarna i framtiden kanske kommer att vara den viktigaste gruppen för att stärka Sveriges konkurrenskraft och se till att arbetslösheten minskar och företagandet ökar i Sverige måste vi nog också se till att de får bättre villkor. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag tackar för Miljöpartiets engagemang. Jag tror att det är viktigt att vi som genuint har jobbat med småföretagarfrågor under lång tid också är med och bidrar till denna process. Det är precis som Peter Eriksson säger att vi vill ha många fler småföretagare, vi vill att småföretagen ska vilja växa, men vi vill också att de som är anställda ska våga gå över till att vara företagare. Vi vill att många också inom de fackliga organisationerna, till exempel Saco som har många som går från anställning till företagande, ska våga ta detta kliv och att man ska kunna gå mellan dessa världar. Då måste vi modernisera detta system. Men vi måste också ha respekt för att det är något ganska komplicerat som vi ska försöka göra någonting åt. Därför har jag varit noga med tilläggsdirektiven och med att utredaren tar fram bra underlag. Men jag ser fram mot denna diskussion och att vi båda gemensamt ser till att det blir bättre trygghet för våra svenska småföretagare.